Fru talman! Jag är förvånad över min bänkkamrat och hans sätt att framställa svensk företagsamhet. Hans anförande var av sådan art att det egentligen knappast borde finnas anledning till ett bemötande. Det var ganska lågt märke på kvaliteten. Jag vill bara fråga herr Henningsson: Tror herr Henningsson verkligen att svenska företagare driver en propaganda för att förstora svårigheterna? Vad har man för nytta av det? Vad sedan gäller de besvärligheter som uppstått på grund av lagerökningen är väl inte herr Henningsson helt främmande för att det finns en stor mängd företagare som haft mycket betydande ekonomiska bekymmer på grund av att deras lagerutveckling blivit sådan att deras ekonomiska grundval rubbats mer eller mindre. Men vad beror det på? Ja, inte har det berott på att man skyndat sig att köpa utländska råvaror därför att man varit rädd för en devalvering av kronan. Nej, företagarna har snarare varit så omtänksamma om sina anställda att de fortsatt att producera varor mycket längre än vad de egentligan skulle ha gjort med hänsyn till möjligheterna att försälja dessa. På det sättet har det uppstått en lagerökning, sannerligen inte bara i form av råvaror utan också i form av färdigprodukter, som det har varit svårt att sälja. Fru talman! Jag är ledsen om jag behöver betitla herr Henningssons anförande som ett typiskt exempel på den ovilja och den oförståelse som från visst håll — inte minst från socialdemokrater — visas mot vårt lands företagare för att skapa en misstämning och en bristande tro på framtiden. Bakgrunden härtill är att vårt lands socialdemokrater ofta inte har förståelse för de verkliga förhållandena.

Fru talman! Jag kan förstå att herr Löfgren blir indignerad, men det blir jag också när jag tar del av de aktstycken av t.ex. professor Dahmén som utgivits. Det kan väl inte förnekas, herr Löfgren, att hans uttalande gjordes om i oerhört stor omfattning. Varför gjorde man det? Det var inte företagarna utan det var de politiska partierna som gjorde det. Att detta i sin tur får inverkan på företagsamhetens lust att nyinvestera kan herr Löfgren inte heller förneka. Det hela fungerar så. Människornas sätt att reagera styres i många situationer i mycket större utsträckning av psykologiska faktorer än av ekonomiska. Herr Löfgren kan inte heller förneka att det uppstod en mycket stark lagerökning inom hela det svenska näringslivet under 1970 liksom att det framfördes många historier om det svenska näringslivet, som verkade skrämmande för företagsamheten. Låt oss bara se på vad som yttrades av t.ex. professor Dahmén i dennes anförande och hur detta sedan återgavs. Då fattar kanske herr Löfgren vad jag menar med mitt uttalande att man får vara försiktig med den propaganda man utsår. Den propaganda man sprider ger nämligen resultat, och då skall man också vara beredd att ta ansvaret för den. Det står i professor Dahméns anförande bl.a. följande: ”Redan den omständigheten att en hel del människor, bl.a. inom småföretagarkretsen, känner sina verksamhetsmöjligheter hotade räcker naturligtvis för att framkalla sådana psykologiska reaktioner och dessa reaktioner är utan tvivel starka i dag.” Professor Erik Lundberg är inne på samma tema. Det anförs på s. 15 av samma referat som det där professor Dahméns anförande är återgivet följande: ”Forceringen som sådan väcker oro och Fan målas på väggen redan inför i realiteten ganska oförargliga, ja, kanske rent av bra reform förslag, bl.a. just därför att de serveras på galet sätt — i den mån det inte bara är en doft som man låter strömma ut genom springorna i den stängda köksdörr, bakom vilken de nya anrättningarna lagas. Undra på att detta utnyttjas av meningsmotståndare till att skärra upp en opinion! ” Det finns mycket mer som jag skulle kunna anföra som bevis för den propaganda som föres, herr Löfgren, men tiden tillåter inte att jag gör det.
Fru talman! Om herr Henningsson verkligen hade kontakt med vårt lands företagare, skulle han få klara belägg för att det som han nu berättat är sagor mot bakgrunden av de bekymmer de har och den omsorg som de verkligen har velat visa. Om det uppstår en lagerökning på grund av en mycket försvagad efterfrågan, kan herr Henningsson inte genom att läsa upp några referat av anföranden leda i bevis att detta skulle vara följden av en snedvriden propaganda. Att som herr Henningsson göra jämförelser med vad propaganda kan åstadkomma i en diktaturstat som Hitlertyskland är helt tokigt. Vi lever dock i ett samhälle med en fri press och med fri propaganda. Jag vill enträget vädja till herr Henningsson: Försök att visa förståelse för vårt lands företagare! Då tror jag att det kan bli ett annat resultat. Men skall vi fortsätta på den inslagna vägen, är det stor risk för att de människor tröttnar som skall skapa framgången i vårt land, de som verkligen skall se till att nya idéer kommer till användning. Då kanske vi får ta itu med sakerna efter helt andra linjer.
Fru talman! Herr Löfgren kan väl ändå inte förneka att man nu i tre års tid pumpat ut uppfattningen att vårt lands näringsliv är lamslaget, om vi inte får en fullständig anslutning till EEC. Jag vill inte säga att det är företagarna som sådana som i högre grad driver denna uppfattning, men nog är herr Löfgren medveten om att den har drivits. Uppfattningen som lanserades om att vi stod inför devalvering kan väl herr Löfgren heller inte förneka. Och det går inte att förneka att de människor som nås av sådan propaganda påverkas av den så att den styr deras handlande. Jag har inte talat om någon likhet mellan Hitlerregimen och det svenska samhällsskicket, men jag har sagt att det bevisades under Hitlerregimen att man kan nå mycket långt med propaganda. Det går inte att förneka, herr Löfgren, att mycket av det svenska näringslivet styrs av den propaganda som påbörjades i vårt politiska liv under 1970 års valrörelse. Därför finns det ingen anledning att sätta upp ett så förvånat ansikte när propagandan ger resultat.

Fru talman! Debatten rörande finansutskottets betänkande om det budgetoch finanspolitiska läget på kort sikt har nu pågått i åtskilliga timmar. Jag saknar all anledning att närmare kommentera det som har sagts i den debatten. Vad jag dock tycker är underligt är att så få av talarna har sysslat med problemen om vår näringspolitik och vår ekonomiska politik, sett på litet längre sikt. Dagens konjunktursituation kommer att förändras i rask takt, men våra bekymmer kommer därför inte att lösas lika snabbt. Den hastiga strukturomvandlingen i vårt näringsliv, som åstadkommer rationaliseringar, sammanslagningar och företagsnedläggelser, skapar stora och ökande problem inom vårt näringsliv. Människor slås ut och hamnar i arbetslöshetsköer, och nya företag som kan suga upp den överblivna arbetskraften växer inte fram lika snabbt som de andra läggs ned. Samtidigt finns det en ökande tendens att inte ge de litet äldre friställda anställning i nya företag, utan de får gå arbetslösa och överlämnas till de samhälleliga hjälpåtgärderna, medan företagen skriker efter import av arbetskraft, av ung arbetskraft. För att klara av våra ekonomiska och andra problem krävs en ökning av vår industriproduktion. Detta är nödvändigt såväl för den fulla sysselsättningens politik som för att klara vår betalningsbalans och andra därmed sammanhängande problem. För att åstadkomma en snabb ökning av industriproduktionen krävs starkt förenklat två ting: arbetskraft och kapital. Bägge dessa ting måste till för en snabb ökning av produktionen. Vi tycks alla i stort sett vara överens om att under de närmaste åren prioritera industriinvesteringarna inom den ekonomiska politiken. Men därmed är ju inte hela problemet ur världen. Det riskvilliga kapitalet, som industrin behöver, kan inte ersättas enbart med lånemedel. För borgerligt tänkande är ju då endast större självfinansiering, dvs. större företagsvinster, acceptabel. Nu är förhållandena sådana, att det är det offentliga sparandet som dominerar, och någon större ändring i det hänseendet är väl inte att frukta. Särskilt AP-fonderna representerar betydande kapitalresurser. LO:s förslag om att en del av AP-fondernas medel skall få användas för köp av aktier är därför mycket intressant. Att delar av AP-fondernas medel skulle kunna gå in som riskkapital i vår industri borde vara att hälsa med glädje av alla. Så tycks dock inte vara fallet på visst borgerligt håll, där man tydligen motsätter sig detta. Att de anställdas pengar går in i företagen som riskkapital innebär naturligtvis att de anställda tar ansvar i företagen, men det innebär också att de vill ha motsvarande inflytande och bestämmanderätt. Det är tydligen detta inflytande man är rädd för bland vissa borgerliga. Tror man verkligen att man så mycket längre skall kunna hålla ena parten i näringslivet, dvs. de anställda som satsar sitt arbete och sitt kunnande, utanför varje inflytande i företagen och förbehålla detta enbart för den andra parten, kapitalägaren? Jag tror att vi i vårt land är mogna för att söka vägar till förverkligande av en ekonomisk demokrati i näringslivet, en ekonomisk demokrati som möjliggör att den anställde och hans insats och ansvarstagande belönas med samma inflytande som i dag förbehålls dem som äger det kapital som arbetar i industrin. Att hålla större delen av vårt folk i ett slags ekonomiskt omyndighetstillstånd kan inte vara en rimlig framtidsplanering. Som inledning till ett första försök att skapa en fungerande ekonomisk demokrati är LO:s förslag att hälsa med tillfredsställelse. Just nu råder en stor arbetslöshet i vårt land, men de flesta ekonomiska experter tycks vara övertygade om att framtidens problem inte är arbetslöshet utan brist på arbetskraft. Därför talas mycket om ”import” av utländsk arbetskraft, om nu ett sådant uttryck kan tillåtas. Ändock visar tillgängliga siffror att vi har 100 000, ja kanske 200 000 personer i vårt land som är undersysselsatta även under en högkonjunktur. Dessa ”överflödiga” är dels äldre, ofta då folk endast i 50-årsåldern, som industrin inte vill anställa på nytt när de har blivit arbetslösa, dels personer som av någon anledning kallas för handikappade. Vi talar om att anpassa individen till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna genom omskolning och liknande. Det är ett uttryck som ofta används. Vore det inte betydligt vettigare att anpassa arbetsuppgifterna och arbetsplatserna till individen? Det borde i varje fall vara lättare. Det borde också vara både mänskligare och vettigare. Vår industri liksom hela vårt samhälle måste lära om på den punkten. Att utnyttja de arbetskraftsresurser som finns i vårt samhälle och samtidigt göra livet meningsfullt för en stor grupp människor måste vara en mycket angelägen sak. Därutöver finns det en stor grupp människor som inte har möjlighet att få ett arbete, som de så gärna önskar, därför att de råkar bo på fel ställe och på fel ort sett ur industrins synpunkt. I stödområdet och även på vissa platser i övrigt går trots samhällets ansträngningar många arbetslösa, därför att den regionala utvecklingen är alltför ojämn i vårt land. Att flytta sysselsättningstillfällen finner industrin vara besvärligt. Att flytta människor anser man vara enklare. Ansvaret för en vettig regionalpolitik överlåter man helt åt samhället. Är inte detta bara ett annat utslag av samma cyniskt tanklösa betraktelsesätt som lett till talet om att anpassa människan till maskinen, när det enda rimliga borde vara motsatsen. Låt oss hoppas på en snar omvändelse på dessa punkter! Många kvinnor saknar också förvärvsarbete, antingen därför att även de råkar bo på fel platser eller därför att barntillsynen inte är ordnad. Detta är också brister som kan och bör avhjälpas snarast. Ibland när pessimisterna talar om vår framtid får man höra att det allra allvarligaste för vårt lands framtid ändå är att ungdomen flyr industrin. Våra ungdomar är så bortklemade och ömskinnade att de inte vill gå till industrin. De vill inte ta industriarbete. Hellre går de arbetslösa, sägs det. Är nu detta verkligen en riktig beskrivning? Ja, helt fel är den väl inte, men det förekommer väldigt stora överdrifter. Men varför ställer man inte frågan: Varför vill inte ungdomarna gå till industrin? Det kan man ju göra i stället för att bara kvirra och uttala förkastelsedomar. Arbetsmiljön på många håll inom vår industri är i dag sådan, att de anställda kan sägas vara garanterade yrkesskador efter några års anställning: hörselskador, skador genom kemiska preparat, förstörda ryggar, reumatiska åkommor och mycket annat. Är det så underligt att ungdomarna drar sig för att gå in på sådana arbetsplatser? Skall industrin kunna dra till sig ungdomen, så måste en upprustning av arbetsmiljön ske på många håll. Och om detta skall kunna komma till stånd tror jag att den enda utvägen är att de anställda ges ett avgörande inflytande på utformningen av den egna arbetsplatsen och den egna arbetsmiljön. Det måste ändå vara något fundamentalt fel, om de anställda år efter år på sin arbetsplats skall behöva uppleva olidliga förhållanden som de saknar inflytandet för att kunna ändra på eller ens inverka det minsta på. Är det inte fel på fördelningen av inflytande och bestämmanderätt mellan kapital och arbetstagare, när sådant kan ske? Återigen skymtar här frågan om en fungerande ekonomisk demokrati. Skall vårt näringslivs framtida utveckling bli lyckosam och framgångsrik, så måste dessa problem lösas. Av samhället krävs en bättre planering, en bättre styrning av de gemensamma resurserna, till gagn för hela folket. Men går utvecklingen i dag snabbt, så att vi ibland har svårt att hinna med, så torde framtiden bjuda på än snabbare utveckling. Det gäller därför från samhällets, industrins, de anställdas och inte minst från politikernas sida att klart se detta och i dagens arbete också se framtidens krav. Låt oss inte bara drunkna i dagens bekymmer utan bygga vidare för en framtid, som kan bjuda på stora utvecklingsmöjligheter men som, det är jag helt övertygad om, kommer att bjuda på allt större krav på en fullmyndig ställning för alla människor, alla arbetstagare, en framtid med en bättre fungerande demokrati, därför att även den ekonomiska demokratin förverkligas. Jag tror att detta är av mycket fundamental betydelse för hela vårt näringslivs utveckling framöver.

Fru talman! I den debatt som ägde rum för en stund sedan mellan finansministern och herr Fälldin fick man en bekräftelse på att det var länge sedan finansministern sysslade med jordbruksfrågor. Exemplet med spannmålsregleringen som han anförde var nämligen verkligen illa valt och föga representativt för diskussionen om livsmedelspriserna. Diskussionen om en lågprislinje gäller ju möjligheten att helt eller delvis kompensera konsumenterna för mervärdeskatten på vissa livsmedel. Det gäller då livsmedel som bedöms vara av särskild betydelse för t.ex. barnfamiljerna. Jag måste dra den anmärkningsvärda slutsatsen av den här debatten att regeringen tydligen inte vill föra en konstruktiv diskussion om livsmedelspriserna. Finansplanen som vi här skall ägna en diskussion och analys har verkligen fått sin prägel av den osäkerhet som föreligger beträffande konjunkturbedömningen, och det är en osäkerhet som i ganska stor utsträckning satt sin prägel på dagens diskussion. Att den alltjämt kvardröjande osäkerheten beträffande den internationella valutasituationen och problemen på arbetsmarknaden tillsammans med ”stagflationen” måste påverka finansplanen är ställt utom allt tvivel. Den omständigheten att vi nu befinner oss i ett skede med lägre tillväxt av nationalprodukten än på 20 år skapar naturligtvis också osäkerhet beträffande de framtida utvecklingslinjerna. Det verkligt anmärkningsvärda i det här sammanhanget är emellertid att denna osäkerhet sätter sin prägel även på finansplanen i övrigt. Den saknar nämligen perspektiv och försök till analys av utvecklingen. Finansplanen speglar på detta sätt något av den resignation som egentligen är mycket oroande med hänsyn till konjunkturutvecklingen. Finansministerns långa inlägg tidigare i dag kan inte på något sätt förta detta allmänna intryck. Det är symtomatiskt att fastän föregående finansplan angav den regionala balansen som ett av de övergripande målen för den ekonomiska politiken, glider årets finansplan förbi denna målangivelse och dröjer bara perifert vid den regionala utvecklingen, trots att konjunkturutvecklingen regionalt nu är av särskilt intresse. Finansministerns förklaring till detta är heller inte övertygande. När man har med andra övergripande mål är det en naturlig fråga varför inte också den om regional balans finns med i årets finansplan. Även om sysselsättningspolitiken till sin karaktär är regional föreligger det ännu stora brister när det gäller att avpassa konjunkturpolitiken i stort till den regionala utvecklingen. Genom att finslipa och utveckla de regionalpolitiska medlen skulle man sannolikt väsentligt kunna minska trycket på samhällsekonomin inför en konjunkturuppgång. Vad som borde vara en självklar slutsats av konjunkturutvecklingen och erfarenheterna från 1960-talet glider alltså finansministern här förbi. Om regionalpolitiken i stället hade bedrivits med en klar målsättning och målmedvetenhet och som en integrerad del av samhällsutvecklingen hade man sluppit mycket av den beklagliga diskussionen omkring utflyttningen av statlig verksamhet från Stockholm. Utflyttningen måste fullföljas — det är ingen tvekan om det. Men med bättre planering hade den kunnat genomföras under mindre vånda bland annat från dem som nu torgför något av ett ställföreträdande lidande i den här frågan. Ansvaret för koncentrationen av människor och näringsliv kan regeringen inte komma ifrån genom att kritisera enskilda företag eller enskilda grupper. Från vår sida är det fullständigt klart att kravet på utflyttning av enskild och statlig verksamhet från Stockholm, dvs. kravet på ett decentraliserat samhälle, är ofrånkomligt och grundläggande. Men regeringen har ansvaret för att situationen är som den är. Regeringspolitiken bestämmer det klimat i vilket näringslivet och organisationerna arbetar. Det är staten, dvs. regering och riksdag, som drar upp de yttre ramarna för näringslivet. Det skorrar falskt när man nu kritiserar enskilda grupper eller företag för att de inte snabbt nog flyttar ut, när man samtidigt har det självklara kravet på näringslivet att det skall anpassa sig till de förutsättningar som samhället anger. Det är en paradox att samtidigt som den offentliga sektorn tillväxer, försvåras konjunkturberedskapen. Trögheten, åtminstone den institutionellt betingade, begränsar den finanspolitiska rörelsefriheten. Problemet berörs i finansplanen bl.a. genom konstaterandet att en fortsatt kommunal expansion av samma storlek som under senare delen av 1960-talet i det långa loppet är oförenlig med kravet på en balanserad utveckling. Problemets konsekvenser antyds också, när man framhåller att ett större upplåningsbehov än 3,3 miljarder kronor för budgetåret 1972/73 skulle ställa så stora krav på skärpning av kreditpolitiken att den skulle komma att leda till betydande svårigheter för finansieringen av t.ex. exportindustrin och av bostadsbyggandet. Den fråga som anmäler sig i sammanhanget är: Vilka empiriska rön ligger till grund för en underbalansering med just 3,3 miljarder? Vi fick under dagens debatt indirekt bekräftelse på att denna nivå är ganska grovt tillyxad. Finansministern var inte särskilt exakt i sin angivelse. Han sade att upplåningsbehovet skulle bli kanske 3,5 miljarder men sannolikt större. Detta bekräftar den enkla sanningen att finansministern naturligtvis prutat vad han vågat och hoppas att samhällsekonomin skall tåla denna underbalansering. Det är en förhoppning som vi verkligen har anledning att dela. Men det är ett svaghetstecken att man inte när det gäller den offentliga sektorn också tar upp en närmare diskussion i finansplanen och en granskning av den sektor som regeringen har ett direkt ansvar för. I den s.k. ideologiska debatten säger ibland regeringen när tillväxten inom den offentliga sektorn kommer på tal att man vill ha ett starkt samhälle. Detta ifrågasätter inte heller vi från centerns sida. Vi vill också ha ett starkt samhälle. Men ett starkt samhälle är inte synonymt med ett samhälle där den offentliga sektorns tillväxt sker slumpartat och illa planerat. Ett starkt samhälle har inte med volymen utan med kvaliteten på de insatta åtgärderna och deras effekt att göra. På områden där centern satt in sin kritik mot regeringspolitiken har vi ofta krävt starkare och mera målmedvetna sam hällsinsatser. Det gäller t.ex. regionalpolitiken. 1960-talet användes till regionalpolitiska experiment och improvisationer. Genom att subventionera industrins rekrytering av arbetskraft skapade man växande problem i avfolkningsbygder och ökade kostnader för kommunerna men också för staten för att upprätthålla en nödvändig samhällsservice i dessa bygder. Att ge med ena handen och ta med den andra innebär naturligtvis att den offentliga sektorn växer. Men resultatet sett ur den enskilda människans synpunkt vittnar inte om något starkt samhälle. Denna utveckling har inte gett individen den ökade frihet som också enligt vår uppfattning skall vara ett starkt samhälles målsättning. Vi närmar oss nu raskt tidpunkten när hela regionalpolitiken och därmed sysselsättningspolitiken måste omprövas från grunden. Den offentliga sektorns tillväxt kräver en målsättningsdebatt på bred bas. Det finns t.ex. ett klart samband mellan graden av decentralisering i samhället och möjligheten att hålla den offentliga sektorns tillväxt under kontroll. En systematisk delegering genom decentralisering ger bättre ansvarsfördelning i den offentliga förvaltningen och ökade möjligheter till kontroll av kostnader och effektivitet. En decentralisering av samhällsfunktionerna underlättar också en förenkling av de administrativa rutinerna och minskar de självgenererande inslag i förvaltningen som ibland benämnes automatiska utgiftsstegringar. Den offentliga sektorns statiska karaktär, eller opåverkbarhet, har gett finanspolitiken slagsida och försvårat konjunkturpolitiken. Risken är uppenbar, och den antyds också i finansplanen, att man måste kompensera det bristande utrymmet inom finanspolitiken genom extrema åtgärder inom kreditpolitiken när konjunkturuppgången kommer. Detta kräver gott handlag. Vi har i friskt minne hur regeringen, trots avmattning av konjunkturen mot slutet av 1970 och stagnationstendenserna i början av fjolåret, alltför länge höll kvar den strama kreditpolitiken, vilket väl är en av förklaringarna till att avmattningen under resten av 1971 kom att få en mycket påtaglig karaktär. Det finns också en benägenhet att låta restriktiva åtgärder i varje fall till en del dröja kvar. Bankernas kassakvotsregler t.ex. tillämpas alltjämt. Vi har kvar en i förhållande till konjunkturläget onödigt hög ränta, speciellt när det gäller långa krediter, för att ta ett annat exempel. Eftersom man på detta sätt måste vidta nya åtgärder från en högre nivå löper man risken av en viss upptrappning i samhällets åtgärder. Det innebär att greppet hårdnar och att konjunktursvängningarna kan bli våldsammare. Detta är oroande och får bl.a. den effekten att näringsgrenar och företagarkategorier rent institutionellt kommer till korta när det gäller försörjningen med krediter. Tvära kast och drastiska åtgärder försvårar även t.ex. regionalpolitiken. Mycket tyder också på att en fortgående koncentration inom bankväsendet förstärker dessa tendenser. I det hårda konkurrensklimat som präglar och skall prägla svensk blandekonomi måste ett självklart riktmärke vara att samhällsåtgärder inte diskriminerar näringsgrenar eller företagsgrupper. En hård kreditpolitik, en likaledes hård styrning av kapitalströmmarna och en fortgående koncentration inom bankväsendet främjar inte en positiv utveckling i detta avseende. Här måste självfallet också näringslivet och dess organisationer själva besinna sitt stora ansvar. Det finns också andra sektorer där näringslivet har ett avgörande och eget ansvar för det klimat i vilket det vill verka. Jag vill uppriktigt beklaga att förhandlingarna om de anställdas representation i företagens styrelser har avbrutits. Jag vill göra det inte minst med anledning av vad herr Svanberg nyss sade. Det kommer dock säkerligen inte att erbjuda några svårigheter här i kammaren att genomföra en lagstiftning i frågan. En utvecklad företagsdemokrati är tyvärr en sorgligt försummad och illa beaktad faktor i arbetslivet. Väl fungerande företagsnämnder, anställda i företagens styrelser är yttre tecken på försök att aktivt engagera de anställda i företagens verksamhet. Detta är väsentliga inslag i en levande företagsdemokrati, men kanske av största betydelse därför att arbetsmiljöfrågorna nu måste prioriteras. Det är naturligt, framför allt av hänsyn till de anställda, men det är också en fråga om vårt näringslivs konkurrenskraft. Med den höga teknologiska standard vårt näringsliv besitter är det oroande att arbetsmiljöfrågorna så länge försummats och att teknologins konsekvenser för den enskilde arbetstagaren inte bättre beaktats. Jag tror därför att anställda från verkstadsgolvet har en stor mission att fylla i företagens styrelserum inte minst när det gäller att väcka till insikt om att arbetsmiljöfrågorna gäller människors fysiska och psykiska hälsa och därmed också i hög grad vårt näringslivs långsiktiga konkurrensförmåga. Fru talman! Innan jag slutar mitt inlägg här vill jag något ta upp den diskussion som tidigare har förekommit beträffande den skrivning som utskottsminoriteten har gjort i frågan om finansplanen. Utskottets värderade herr ordförande betonade att han var kritisk mot att reservanterna i finansutskottet tillstyrkt en motion om utvärdering och kartläggning av den ekonomiska politikens verkningar under 1971 och 1972. Han föreföll mena att den utvärderingen framgår av den preliminära nationalbudgeten och finansplanen. För det första är emellertid den preliminära nationalbudgeten knappast en utvärdering av de ekonomisk-politiska medel som kommit till användning, utan snarare en beskrivning av den ekonomiska verkligheten jämte bedömningar av framtiden med ledning av vissa prognoser. I och för sig kan man säga att verkligheten är ett betyg nog för den ekonomiska politiken, men det är naturligtvis viktigt att analysera komponenterna i den ekonomiska politiken och se efter vad de betytt vid den tidpunkt då de kommit till användning. Inte minst dagens debatt visar att det är angeläget att på denna punkt få fastslaget vad som verkligen har hänt i ett konjunkturförlopp. Först ur en sådan analys kan man få erfarenheter av misstag som begåtts och för framtiden undvika effekter som inte är önskade. För det andra, fru talman, kan naturligtvis inte finansplanen ge något objektivt omdöme om de vidtagna ekonomisk-politiska åtgärderna. Den bedömningen och analysen måste göras av personer som inte själva är bundna av dessa åtgärders förverkligande.

Herr talman! Jag tänker tala om den nya konjunkturteori som statsminister Palme och finansminister Sträng gör sig till tolk för stick i stäv mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vet alla att det i fjol rådde en utpräglat låg konjunkturnivå. Se bara på kvinnoarbetslösheten som steg kraftigt, en stor orättvisa ovanpå alla de andra som i årtionden lagrats över kvinnorna. Jag vill påminna om vad Sander skrev härommånaden i Dagens Nyheter: ”Jämlikhet mellan könen är nu snart genomförd i debatten och i viss lagstiftning och sedan återstår endast verkligheten.” Ja, det är den bittra sanningen. Det finns utsatta minoriteter på många håll, men här har vi en utsatt majoritet. Verkligheten och arbetslösheten var grym mot kvinnorna. En hög arbetslöshet för olika grupper, svaga industriinvesteringar och en nästan obefintlig tillväxt var några av de mest väsentliga dragen i förra årets svenska ekonomi. Det finns ett uttryck som säger att fakta sparkar. Och fakta sparkade på regeringen. Regeringen hade ansvaret för att motåtgärder skulle sättas in snabbt och tillräckligt kraftigt. Det var illa att så inte skedde, trots våra ständiga krav, inte minst från folkpartiets sida. Men det var också illa att regeringen vid försvaret av sina underlåtenhetssynder tillgrep argument som möjligen var populära på 1920-talet eller dessförinnan men som vi nu vet är felaktiga. En viktig linje att hålla sig till är i stället denna: Politiker måste, även när de är trängda, visa anständighet i sin ekonomiska argumentation. I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet ökade kunskapen här i landet om hur man kunde styra konjunkturerna. Ernst Wigforss var den som förde fram de nya idéerna i riksdagen, och Bertil Ohlin var en viktig banbrytare, bl.a. genom den utredning som han gjorde om offentliga arbeten osv. som medel mot arbetslösheten. Genom den brittiske ekonomen Keynes fick man sedan vid 1930-talets mitt en omfattande teori om samhällsekonomin och vissa centrala konjunktursammanhang. Dessa fundament har sedan förstärkts och utvidgats. Man har vunnit en bred kunskap världen över om de ingredienser som kan ingå i en aktiv konjunkturpolitik. Vad gör nu regeringen Palme år 1971 och 1972 när den skall försvara de åtgärder som varit otillräckliga? Jo, i sitt försvar ser man bort från viktiga delar av denna kunskap, som är så betydelsefull för människornas väl och ve, för de arbetslösa och alla de andra som är oroliga. Jag skall ge några exempel. 1. I riksdagsdebatten om konjunkturstimulerande åtgärder den 3 november i fjol ansåg finansministern att det inte skulle vara riktigt honnett mot en arbetsmarknadspart, om man lyssnade på skickebud och i efterhand tillfälligt lät ta bort eller sänka arbetsgivaravgiften, dvs. löneskatten, så som vi hade föreslagit. Ett sådant uttalande innebär emellertid att man avhänder sig möjligheten att sänka skatter under en hel avtalsperiod. Det betyder, att en mängd konjunkturstimulerande åtgärder inte skulle kunna komma i fråga under en lågkonjunktur för att de skulle ”ändra” på en avtalsuppgörelse. Men statsmakterna måste just kunna ändra på skatter och avgifter. Det hör till en god finanspolitik. Att däremot avisera nya skatter under avtalsperioden har regeringen varit villig till — då det har gällt att höja skatten. Jag tänker på reklamskatten. För att inte tala om den höjning av den faktiska skatten som ständigt sker genom inflationen, eftersom socialdemokraterna inte har gått med på folkpartiets krav på indexreglerade skatteskalor. 2. Det andra exemplet är också taget från debatten om detta viktiga konjunkturpaket. Statsministern sade då: ”Det är lätt att skapa hål i budgeten. Det är betydligt svårare att täppa till dem igen. Det tar tid. Och då blir alternativet höjda räntor och en hård kreditåtstramning som sannerligen inte för några glädjebud med sig till företagare och hyresgäster och andra. Ty det kommer ju en morgondag.” Dessa ord är några av de hårdaste som fällts mot de arbetslösa och om hela konjunkturpolitiken. Tar man statsministern på orden — och det bör man särskilt göra när det gäller ett i förväg stencilerat anförande — så betyder det att det slaget av konjunkturpolitik inte borde bedrivas vid lågkonjunktur. Räntan — om man sänkte den — skulle då behöva höjas igen, och även skattehål behöva täppas till när konjunkturen vänder. Att man inte skulle kunna ändra på räntan på detta sätt eller tillfälligt kunna sänka skatterna är verkligen en ny syn på de konjunkturpolitiska medlen. 3.

Vad är detta för slag av politisk marknadsföring? Vårt förslag innebar en större stimulans till ekonomin — herr Palme själv har utsagt att det innebar en rad åtgärder utöver regeringens program — och ändå skulle det inte ha någon effekt på sysselsättningen. I själva verket skulle både konsumtion och investeringar ha stimulerats av en sänkt moms — det av Gunnar Helén aktualiserade förslaget som förvisso hade uppskattats av medborgarna att döma av även den senaste tidens synpunkter på momsnedsättningar — liksom de skulle ha stimulerats av indexreglerade skatteskalor och en tillfälligt sänkt löneskatt. Statsministerns förhinder är den obotfärdiges, hans syn stämmer inte med fakta, liksom inte heller finansministerns som i dag har dragit i tvivelsmål att det skulle ha blivit en sådan sysselsättningseffekt som jag nämnde. Vi fick i finansutskottet en stencil när den här frågan behandlades i höstas.

Det skulle ha gett ytterligare drygt 10 000 arbetare anställning vid en produktivitetsutveckling som förr. Den här utsagan att det inte skulle ha gett ett enda dagsverke till eller att det skulle ha haft en tvivelaktig sysselsättningseffekt är verkligen att sänka debatten och föra den mot all den kunskap som finns. Det visar också ihåligheten i den kritik som vi mötte och möter, att vårt paket enligt statsministern var dels så omfattande att det fick en säker verkan på inflationen, dels så ringa att det hade en tvivelaktig verkan på sysselsättningen. Det hela påminner mycket om räntedebatterna i början av 1950-talet. Då ansåg socialdemokraterna att en rörlig ränta var en styggelse, för när den t.ex. höjdes skulle den dels inte få någon effekt, dels få ohyggligt negativa verkningar. Det var de två argumentationslinjer som fördes samtidigt. Nu har ni sedan ungefär 15 år övergett de linjerna i fråga om räntan. Gör nu inte samma grundfel igen! Försök inte sitta på två stolar samtidigt! Herr talman! Mycket mer kunde sägas, men jag låter dessa tre exempel räcka för att visa att en dålig ekonomisk politik under konjunkturnedgången har haft sin motsvarighet i en argumentation av samma kvalitet. Det är i stället en extra dos vilja och kunnande som skulle behövas inför den utmaning under 1970-talet som svensk ekonomi står inför. Låt mig ta en bild från en tidskrift. Det lär vara så, står det, att gamla radioapparater kan fungera alldeles utmärkt, tills man en dag blir tvungen att byta ut någon del. Då uppstår plötsligt det ena problemet efter det andra. De gamla trotjänarna är inte mera att lita på. Orsaken lär vara de spänningsförändringar som uppkommer i ett blandat system av gammalt och nytt. Det är något liknande som håller på att ske med vår svenska ekonomi genom bl.a. den snabba strukturomvandlingen, den dåliga investeringsutvecklingen, det ökade utlandsberoendet. Det blir ökade spänningar och stora svårigheter inte minst genom de orättvisor och spänningar som prisstegringarna skapat. Vi har fått något som jag skulle vilja kalla de farliga 7 procenten: de båda skrämmande siffrorna för prisstegringarna under de två gångna åren på 7 procent och 7 procent. I den senare siffran, alltså den för i fjol, är inberäknad till knappt hälften momshöjningen vid årsskiftet. Egentligen är talen 6,8 procents prisstegring för år 1970 och 7,6 procent för i fjol, om man skall vara exakt. En 7-procentig prisstegring är något ohyggligt. Även om den inte kommer att ligga lika högt i fortsättningen, är inflationsfaran en skrift på väggen som vi ser nu och som folk känner av mycket kraftigt. Rörligare ekonomisk politik genom bättre planering, ökad stimulans för industriinvesteringar, så att vi får fler varor och alltså priserna inte stiger så mycket, indexreglerade skatteskalor och en deklarerad vilja att med kraft bekämpa inflationen — se där några av folkpartikraven! Det behövs både faktiska åtgärder och ett ökat förtroende. 7 procent i förfjol och 7 procent i fjol. Vad blir det för prisstegringar i år? Finansministern har tippat 4 procent. Men redan har prisoch kartellnämnden konstaterat att jordbrukspriserna kullkastat de grunder som den siffran baserats på. Över huvud taget har matprisernas utveckling visat att regeringens ekonomiska politik lidit skeppsbrott. Utvecklingen drabbar särskilt socialdemokraterna, som för att ta ett exempel gick ut med löften i valrörelsen 1966. Jag vill återigen påminna om valaffischen med grabben och ostsmörgåsen: ”Gott, men det måste bli billigare.” Man kan nu gå ut och fråga folk hur mycket billigare det har blivit. De vet hur det blivit tvärtom. Jag tror för min del att det inte bara är de höga matpriserna som sådana som folk reagerar mot, utan att det är prisökningarna i förening med de svåra marginalskatterna som gör att många känner att de inte kan förbättra sin situation eller att de t.o.m. får den försämrad. Människor tycker att de sitter fast i en rävsax, en sax där skänklarna heter inflation respektive hårda marginalskatter. Låt dem komma ur den rävsaxen! Bekämpa inflationen och indexreglera skatteskalorna, så att det lönar sig bättre att arbeta. Ta fasta på folkpartiprogrammet och gör en omprövning under de kommande månaderna såsom ni ibland har omprövat vissa andra saker, och ta fasta på de punkter med ett helt register av åtgärder mot inflationen som vi har presenterat. Då skulle folk i landet bli tacksamma, känslan av säkerhet börja komma tillbaka och arbetsviljan öka.

Herr talman! Om herr Brundin väntar någon halvtimme eller trekvart så kommer en av motionärerna upp i talarstolen, och då tror jag att herr Brundin får svar på de frågor han har ställt. Jag har därför ingen anledning att gå in på de problem som han tog upp. Oppositionen har ju i finansutskottet åstadkommit en gemensam reservation, och det innebär en politisk markering av samma slag som den i november förra året. Ser man på innehållet i reservationen finner man att det den här gången däremot är fråga om ett ganska harmlöst aktstycke. Vad jag personligen förvånar mig över är att de borgerliga inte har lagt märke till effekten av de åtgärder som regeringen vidtog under fjolåret. Det är ändå ganska uppseendeväckande när man får en så kraftig effekt att säsongnedgången inom byggnadsindustrin kan stoppas ungefär två månader tidigare än vad som annars är normalt. I debatten förra hösten framfördes från borgerligt håll kritik mot att regeringen stimulerade byggandet på en serie olika vägar. Det var många på den borgerliga sidan som i september-oktober sade att nu har byggandet redan stimulerats med flera olika medel och att det borde vara tillräckligt. Man ansåg att ytterligare stimulans vid den tidpunkten var onödig och förordade i stället generella åtgärder. Herr Burenstam Linder har i sitt anförande tidigare i dag bl.a. hävdat att regeringsåtgärderna inte haft någon sysselsättningseffekt. Han anförde inte grunderna för det påståendet, och jag vet inte heller vad han bygger sin uppfattning på. Jag har emellertid på den punkten en rakt motsatt uppfattning, grundad på en undersökning som vi har gjort inom Byggnadsarbetareförbundet. Uppgifterna har hämtats från avdelningarna.

Ungefär tre fjärdedelar av materialet har nu granskats, och vad som där framkommer är intressant just utifrån den här synpunkten. Det visar sig nämligen att åtgärder som i en region haft mycket stor betydelse inom ett annat område har varit ganska betydelselösa. Den generellt mest betydelsefulla effekten har beredskapsarbetena, och det ger ju anledning att varna för att i år, liksom tidigare, upphöra med beredskapsarbetena vid en på förhand fastställd tidpunkt. Även den här formen av arbeten bör få pågå så länge som det ur sysselsättningssynpunkt är nödvändigt. Därefter kommer stimulanser till det reguljära bostadsbyggandet för oprioriterade byggen, men här är de regionala variationerna mycket stora. Även stimulansen av industrins byggande, frisläppen av privatfinansierade småhus och det dagliga byggandet visar rätt betydande regionala variationer. Sammantaget kan man säga att det här ger stöd för den uppfattningen att ingen åtgärd har varit överflödig. Det visar att det är själva batteriet av åtgärder som har haft betydelse. Hade man avstått ifrån vissa åtgärder, skulle det ha fått mycket allvarliga konsekvenser inom en del områden men mindre allvarliga i andra regioner. Det skulle sålunda ha skärpt de regionala skillnaderna i sysselsättningen. Nu är resultatet det omvända. Man kan här peka på en utjämning av regionala skillnader på arbetsmarknaden. Generella åtgärder skulle ha verkat i rakt motsatt riktning och lett till en skärpning av tidigare skillnader. Serien av åtgärder har med andra ord gett en form av generell effekt på investeringarna. Det intressanta är att man ifrån borgerligt håll inte har funnit, vare sig nu eller tidigare, någon s.k. generell stimulans som med någon grad av säkerhet skulle ha kunnat ge samma effekt i vad gäller sysselsättningen. Den bästa generella effekten på investeringarna kan alltså åstadkommas av en rad selektiva åtgärder; det finns uppenbarligen ingen s.k. generell åtgärd som skulle ha samma effekt. Det här tror jag är mycket intressant för framtiden, och jag drar den slutsatsen att det viktigaste i kommande konjunkturnedgångar kommer att vara att arbeta på ett varierande sätt med en serie olika, selektiva åtgärder. Det är där möjligheterna att skapa sysselsättning ligger, när konjunkturen på nytt går nedåt. Det här området är kanske rätt okänt. Jag tror därför det är välgörande om vi får en ordentlig genomlysning av möjligheterna att använda arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning än som nu sker i sysselsättningsskapande syfte. Näringslivets strukturförändring har gått oerhört snabbt, och arbetsmarknadsläget har påtagligt förändrats sedan mitten av 1960-talet, då man genomförde betydande förbättringar i arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsmarknadspolitiken är ju vid sidan av sin sociala funktion ett viktigt instrument för den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken måste vara aktiv och omfatta en förebyggande liksom en hjälpande verksamhet. Därför är arbetsmarknadspolitiken lika nödvändig under en högkonjunktur med brist på arbetskraft som under en lågkonjunktur med arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitikens inriktning och uppgift, dess personella och ekonomiska resurser måste alltså anpassas till de snabba förändringar som näringsliv och arbetsmarknad genomgår. Men självfallet bör man också undersöka förutsättningarna för större insatser när det gäller den grupp som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden — och det är en grupp som ständigt ökar i storlek. Det problemet bör även tas upp vid en översyn av arbetsmarknadspolitikens möjligheter att skapa ökad sysselsättning. Detta, herr talman, står i överensstämmelse med vad utskottsmajoriteten har anfört om behovet av en hög ekonomisk-politisk beredskap. För en sådan beredskap talar den trots allt betydande ovissheten om konjunkturbedömningen. Lågkonjunkturen har på sitt sätt gett värdefulla lärdomar om hur man bör möta konjunkturförändringarna och vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa konjunktursvängningarnas konsekvenser. Herr talman! Till detta, som ju helt har gällt de sysselsättningspolitiska frågorna, skulle jag vilja foga en liten reflexion om det ämne som här tidigare i dag har upptagit större delen av debatten, nämligen matpriserna. Jag gör detta ur facklig synpunkt. Ett avtal är träffat med stöd av de politiska partierna — bakom socialdemokratin står den fackliga rörelsen — och det är klart att så länge avtalet gäller kan det inte bli fråga om någon förändring.

Det är säkerligen, herr talman, en fråga som vi får tillfälle att återkomma till.

Herr talman! Vid den uppvaktning som i slutet av 1971 gjordes med anledning av vpk:s aktion för slopande av moms på livsmedel, som samlade 165 000 namnunderskrifter, ställde sig finansminister Sträng med olika motiveringar helt avvisande till detta krav. En av motiveringarna var att ett slopande av momsen på livsmedel i större utsträckning skulle gynna höginkomsttagarna, eftersom momsen då också måste slopas på, som herr Sträng sade, ”kaviar och lax”. Jag betvivlar inte att kaviar och lax ingår i de högavlönades s.k. husmanskost, lika väl som de kan kosta på sig dyra men också näringsmässigt bättre köttvaror. Av naturliga skäl känner finansministern till detta bättre än jag. Däremot betvivlar jag att de många barnfamiljerna, pensionärerna och andra låginkomsttagare har samma uppfattning om vilka som gynnas mest om momsen på livsmedel slopas. Herr Sträng har i dag tagit Veckans Affärer som intäkt för påståendet, att de spontana reaktioner och demonstrationer som följt på de senaste prishöjningarna varit omotiverade. Men han glömmer bort det ökade behovet av olika sociala bidrag till allt fler människor i vårt samhälle för att klara detta livets nödtorft, och det gäller inte minst Skärholmen, där aktionen började. Och man kan ju också tolka Veckans Affärer så, att den omfördelning som är nödvändig för en annan prispolitik verkligen är möjlig, då det tydligen — vilket vpk inte heller har bestridit — finns stora grupper i samhället som har en omotiverat hög köpkraft. Många barnfamiljer däremot har efter skatt mellan 1 200 och 1 500 kronor i månaden, många ännu mindre, över till samtliga oundgängliga utgifter. Skulle det vara så, som finansministern sade, att borttagande av moms på mat särskilt skulle gynna de högavlönade, skulle det vara en s.k. jämlikhetsreform att öka momsen på maten. Sådan är logiken i finansministerns yttrande. Herr Sträng brukar framhålla sin långa tid som finansminister. Det står nu klart att ju längre denna tid blivit, desto mer har herr Sträng avlägsnat sig från arbetarfamiljernas dagliga problem. De tunga posterna i familjens budget är i dag mat och hyra. Vi vet att de unga barnfamiljerna i stor utsträckning hänvisas till de dyra lägenheterna i nyproduktionen, som de egentligen inte har råd att betala. Men hyran kommer i första hand. Den måste betalas, annars blir man vräkt. Det enda som är rörligt i de oundgängliga utgifterna är matkostnaderna, som då måste anpassas till de pengar som eventuellt blir över. Med de ökande hyrorna minskar familjernas matpengar. Kosten får försämras. De ständigt stigande livsmedelspriserna stärker ytterligare utvecklingen mot en allt sämre standard för allt fler människor med åtföljande verkan på hälsotillståndet. Detta har bl.a. låginkomstutredningen visat. Budgetexperter hävdar att en tvåbarnsfamilj behöver lägga ut mellan 900 och 1000 kronor i månaden på mat, ”beroende på barnens ålder”, för att kunna äta en fullvärdig kost. I denna utgift ingår mervärdeskatten med 15 procent av beskattningsvärdet. Detta innebär att en tvåbarnsfamilj varje månad får punga ut med nära 150 kronor eller ca 1 800 kronor om året i mervärdeskatt på livsmedel. Tar man hänsyn till prishöjningarna och mervärdeskattehöjningen vid årsskiftet 1970-1971, så får en tvåbarnsfamilj genomsnittligt betala 50—55 kronor mera i mervärdeskatt i år på sin livsmedelskonsumtion. För en fyrabarnsfamilj har livsmedelsutgifterna för en fullvärdig kost beräknats uppgå till mellan 1 400 och 1 500 kronor i månaden, av vilket mervärdeskatten skulle utgöra omkring 220 kronor. Merutgiften på grund av mervärdeskattehöjningen kan beräknas till över 80 kronor. En tvåbarnsfamilj måste alltså ha nära 1 000 kronor över för att klara en rimlig livsmedelsstandard, och en fyrabarnsfamilj skulle behöva mellan 1400 och 1500 kronor. Vi vet att de flesta arbetarfamiljer och lågavlönade inte har sådana inkomster att det blir så mycket över, sedan hyror och andra fasta utgifter har betalats. Man tvingas då att äta en icke fullvärdig kost. I en debatt om den prishöjning som skett efter den 1 januari, då prisstoppet slopades, ställde sig handelsministern helt kallsinnig till några som helst åtgärder för att hejda prishöjningarna på dagligvaror. Det gör mig inte heller särskilt förvånad, ty enligt tidningsuppgifter räknas inte lunchoch middagskostnader in i handelsministerns matbudget, och då kan han ju knappast märka att det är dyrt att äta. Handelsministern utlovade visserligen en mera skärpt övervakning och en bättre kontroll av priserna, men i övrigt fanns enligt hans mening ingen orsak till ingripande i nuvarande läge. Påpekas kan att ju mer priserna höjs, desto mer pengar måste folk också betala i moms. Enligt statens prisoch kartellnämnd har de prishöjningar som skett under januari i hög grad varit koncentrerade till livsmedelsområdet. Den genomsnittliga höjningen redovisas till 2,5 procent. Den genomsnittliga höjningen ger emellertid inte en riktig bild av hur prishöjningarna slår för de grupper som mest kommer i kläm, dvs. barnfamiljer och övriga låginkomsttagare. På vissa livsmedel har en större höjning skett än på andra. Här kan nämnas mejerivaror som mjölk och ost. Ostpriserna har stigit jämnt över med ca 1 krona per kilo, både de billigare — som ofta är lika näringsrika — och de dyrare ostsorterna. Den kraftigaste prishöjningen har genomförts på nötkött, som har stigit avsevärt mer än vad som motiveras av mittprisförändringen. Men det är inte alla styckningsdelar av nötkött som blivit dyrare. På en del har priset faktiskt sänkts. De dyraste styckningsdelarna av nötkött blev billigare från den 21 januari. Utskuren biff sänktes med kr. 3:90 per kilo, oxfilén med 2 kronor och fransyskan med kr. 2:50. Detta innebär att den utskurna biffen nu kostar ca 40 kronor och oxfilén dryga 50 kronor per kilo. Men om detta är till glädje för barnfamiljerna eller förbättrar deras matsedel är diskutabelt. Det torde vara mera till glädje för de högavlönade. Men i stället har priset på köttfärsen — som är den styckningsdel som utgör grunden för många maträtter för just barnfamiljerna — höjts kraftigt. Här har priset fördubblats på fyra år och ökat med kr. 3:20 per kilo vid den senaste höjningen. Nu inställer sig frågan: Skall det höjda priset på köttfärsen kompensera sänkningen av priset på biffen? Det finns flera liknande exempel på hur snett prishöjningarna görs, men jag skall nöja mig med de här redovisade. Vid besvarandet av en enkel fråga av herr Lorentzon den 4 februari i år sade handelsminister Feldt: ”Vi är i den situationen nu igen att det gäller att klara jordbrukarnas inkomster. Enda vägen är att höja priserna.” Men andra sakkunniga på detta område har inte den uppfattningen. De hävdar att det också finns andra vägar att kompensera jordbruket, och det har även framgått av debatten här i dag. I ett TV-program i samband med redovisningen av de senaste prishöjningarna sade Assar Lindbeck, att genom en annan jordbrukspolitik kunde priserna på vissa nödvändiga livsmedel på längre sikt sänkas med ända upp till 25 procent, och ganska omedelbart skulle en mindre sänkning av priserna bli följden. Vetskapen om den 20-procentiga höjningen av livsmedelspriserna under de senaste två åren gör att man helt kan förstå och måste stödja den spontana reaktion som följt på de senaste prisökningarna, då husmödrar genom olika aktioner söker göra de ansvariga uppmärksamma på att det nu får vara nog med matprishöjningar. Priserna måste stoppas och sänkas för att förhindra ytterligare försämring av matstandarden, som också leder till en försämrad folkhälsa. Nu är tid för handling, i första hand för att slopa momsen på livsmedel, såsom vpk föreslagit i motion nr 54 till årets riksdag. Det är inte bara på livsmedel som priserna höjts. De höjs nästan jämnt över. Till och med köpmännen börjar klaga över att ommärkningen inte hinner ske i samma takt som priserna ökar. Jämförelsevis stora prishöjningar har genomförts på papper, bl.a. hushållspapper och mjukpapper som blöjor och servetter. Dessa prishöjningar drabbar också särskilt barnfamiljerna, eftersom de är storförbrukare av dessa varor. Samma sak gäller skor och kläder, som kräver ständig förnyelse. Till dessa direkta prishöjningar kommer sedan de taxeoch avgiftshöjningar som kommunerna ansett sig tvingade att genomföra med hänsyn till sin ekonomiska situation, oftast betingad av beslut om utgifter fattade av riksdagen. Detta är avgiftshöjningar som sedan påverkar bl.a. hyran, som är den andra tunga utgiftsposten för barnfamiljer och övriga grupper med små inkomster. Boendekostnaderna har stigit med 100 procent under 1960-talet; mest har hyrorna stigit i nyproduktionen. I vissa bostadsområden tenderar bostäderna att bli kategoribyggen, där grupper som redan är privilegierade i samhället får bostad, ofta efter kortare väntetid på bostadsförmedlingen än övriga bostadssökande. Till andra bostadsområden hänvisas de unga familjer som söker bostäder, barnfamiljer med liten köpkraft, vilket innebär att en stor procent av de boende erhåller bostadstillägg, men därutöver också tvingas söka socialbidrag. De ökade hyreskostnaderna får till följd att allt fler lägenheter står outhyrda under allt längre tid efter färdigställandet — detta trots att många saknar egen bostad. Vänsterpartiet kommunisterna har i flera motioner till årets riksdag påtalat orimligheten i att spekulationer och oskäliga vinstintressen får förekomma när det gäller bostadsmarknaden. En ordentlig bostad till rimlig hyra är ett oeftergivligt krav som samtliga invånare i vårt land har rätt att ställa. Vpk har i motioner visat på olika vägar att från grunden angripa den hyressättning vi har i dag. Vi föreslår exempelvis totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar genom inrättandet av en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank, som tillhandahåller kapital till en låg fast ränta. Lågräntepolitiken är inget nytt påfund. Den var redan på 1930-talet en målsättning för bostadspolitiken också från regeringshåll, eftersom det skulle garantera billigt kapital till bostadsbyggandet och därmed möjliggöra låga hyror. Regeringen har nu sprungit ifrån den målsättningen. Räntan utgör i dag i vissa fall två tredjedelar av hyreskostnaderna. Hyresregleringen som skulle hindra privata hyresvärdar att ockra på bostadsbristen och som vpk tillsammans med hyresgäster kämpat för att behålla och förbättra, har regeringen urholkat och håller nu på att avveckla de sista resterna av. Kravet på tomtmarkens kommunalisering och hyreshusens överförande i samhällets ägo, som också ingick i arbetarrörelsens efterkrigsprogram, har lagts på is. När man nu ser resultatet av den förda bostadspolitiken, borde detta inte ge en fingervisning om att en återgång till målsättningen från 1930 och 1940-talen, vilken hade en klar social inriktning, är nödvändig? Höjningen av barntillsynsavgifterna har blivit en väg för många kommuner att söka förbättra sin ekonomi. Trots att Kommunförbundet i sin rekommendation tillstyrker en höjning från 20 kronor till högst 34 kronor om dagen, så struntar många kommuner i rekommendationen och beslutar om avsevärt större höjningar. Arbetsmarknadssituationen är inte längre sådan att intresset att lösa barntillsynsfrågan är lika stort. Kvinnorna är i dag inte lika eftertraktade som arbetskraftsreserv som under högkonjunkturen. I dag ser man helst att de stannar hemma och inte konkurrerar om befintliga arbetstillfällen. Då finns det ju inte heller någon anledning till en samhällets lösning av barntillsynsproblemet. Det visar också beslutet om slopandet av spärren för familjedaghem. Men det finns meningsfyllda arbetsuppgifter för alla, oavsett kön. Det är kapitalets profithunger och skrankor som förhindrar att rätten till arbete kan bli verklighet för alla. Samtidigt som man försvårar för kvinnorna att få ett förvärvsarbete blir möjligheterna att klara en familj på en persons inkomst allt mindre. Då blir det socialbidragen som får täcka underskottet i familjens budget. I vissa bostadsområden är ända upp till en tredjedel av familjerna i behov av sociala bidrag, då lönen inte täcker nödvändiga utgifter. Så är man inne i ett ekorrhjul som det är svårt att komma ur. Kommunerna som inte har samma inkomstmöjligheter som staten höjer då skatten, vilket också — liksom de prishöjningar jag talat om — hårdare drabbar människor med små inkomster. Kommunalskatten är inte bara genom proportionaliteten orättvis. Redan vid en relativt begränsad årsinkomst blir det kommunala skatteuttaget högre än den statliga utdebiteringen. Därför är det angeläget med en omfördelning av kostnaderna mellan stat och kommun. Frågan om den kommunala servicen kan inte lösas med ökade avgifter. Då blir det ytterligare begränsning på områden som exempelvis barntillsyn, den öppna vården m.m., vilket på längre sikt ökar kommunernas utgifter på andra områden. Även om det nu tillsatts en utredning som skall se över kommunernas ekonomi, så bör riksdagen utan att invänta utredningsresultatet besluta om vissa omedelbara åtgärder. Kommunförbundet har pekat på bestämda områden där en omfördelning kan göras — angelägna områden för utbyggd service som är mest betungande för kommunerna — t.ex. statens övertagande av personalkostnaderna för barnstugeverksamheten, grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg och vissa utgifter på skolans område. Det gäller även kommunernas befrielse från den allmänna arbetsgivaravgiften. Det finns motioner från vpk också om detta. Av låginkomstutredningen framgår att skatten inte har den utjämnande effekt som många tycks tro och som ständigt framhålls i lönerörelserna. Konfiskering av inkomster talas det om ibland. I stället förhåller det sig enligt låginkomstutredningen så, att 95 procent av ojämnheten kvarstår även efter skatt. Det är säkert riktigt, för även om procentutta get är högre på större inkomster, så sker skatteuttaget först efter det att tillåtna avdrag gjorts på inkomsten. Vem har då möjlighet att göra de största avdragen på inkomsten? Inte de vanliga löntagarna i varje fall. Jag vill illustrera detta med ett exempel som hämtats ur tidningen Fackföreningsrörelsen och som säkert till stora delar stämmer med verkligheten. Man jämför två personer. Den ena tjänade 100 000 kronor brutto. Först drog han av räntorna på villalånen och litet andra ränteskulder. Sedan låtsades han betala periodiskt understöd till sin gamla faster som bara hade folkpension. Sedan köpte han en rejäl pensionsförsäkring, och när han går på krogen betalar firman det som representation. Han skattar bara för 18 000 kronor. Den andra personen tjänade 25 000 kronor brutto, men han hade inga räntor att dra av. Han hade det nämligen så knackigt ställt att han inte fick några lån, och lönen räckte knappt till mat och hyra åt familjen. Han hade inga andra försäkringar än arbetslöshetskassan och grupplivförsäkringen och han fick inte ens dra av för sina utslitna blåställ. Därför skattade han för 18 000 kronor. Så kan olika personers skatteförhållanden se ut efter 40 år med socialdemokratisk regering. Det glömde LO-organet att påpeka. Samtidigt fortsätter regeringen att ge storfinansen skattelättnader och subventioner. Man för s.k. jämlikhetspolitik när man talar, men man handlar precis tvärtom. Därför har man hittills slagit ifrån sig de berättigade kraven på sänkta priser och hyror, på en rättvisare skattepolitik och slopande av moms på livsmedel. Men en växande opinion ställer sig bakom dessa krav.

Herr talman! Jag har tillsammans med mina kolleger suttit här i dag och lyssnat till den flod av angrepp som har riktats mot regeringen och regeringens politik. Jag har lyssnat verkligt intensivt och funnit ett enda försök — det är möjligt att det finns ytterligare något — att fördela kritiken en liten smula. Herr Helén lade i en mening också en viss skuld på bristande planmässighet i företagens disposition, men det är det enda undantaget. Annars har dagens inlägg varit en lång berättelse om lidande — ett lidande som utgår från regeringens felaktiga dispositioner. När jag har tänkt på detta har jag erinrat mig den debatt som vi förde för knappt ett år sedan i finansutskottet. Det var på den tiden herr Bohman ännu var kvar i utskottet, och jag tillät mig i ett replikskifte i utskottet att säga till herr Bohman: Nog är det här ganska underligt. Här sitter vi och skall göra en bedömning av konjunkturen framöver. Vi konstaterar i full enighet att vi räknar med att konjunkturen under överblickbar tid kommer att vända; det kan dröja ett år, kanske ett och ett halvt år, men vi är sams om att den kommer att vända. Men det som vi var sams om och som var så uppenbart för oss skulle inte kunna begripas av andra. Jag förstår innerligt väl den indignation som kom fram i herr Henningssons anförande i dag. Minst lika stort ansvar för att produktion och företagsamhet skall fortgå som läggs på regeringen måste nämligen läggas på dem som alltid säger: Det är vi som är välståndsskaparna, det är vi som är näringslivet. — Om man har den attityden utåt får man också vara beredd att ta det ansvar som en sådan attityd för med sig. Näringslivets företrädare kunde göra precis samma bedömningar som politikerna i finansutskottet. De kunde förutse att det inom ett eller ett och ett halvt år skulle gå att sälja på ett sätt som inte gick just då. Det fanns människor utan sysselsättning, det fanns kapital och det fanns material — alla förutsättningar fanns med andra ord för näringslivet att bygga ut kapaciteten för att utnyttja den högkonjunktur som alla väntade på. Det har man inte gjort, utan vi har i stället upplevt den sedvanliga ryckigheten. Det är den ena anledningen till de funderingar som herr Gadd och jag har fört fram i vår motion. Den andra anledningen är ett tecken på samma sak; det är ett historiskt konstaterande, nämligen att 1970 förekom en mycket kraftig lageruppbyggnad med åtföljande konsekvenser. År 1971 och 1972 och fram till nu har man inom näringslivet varit mycket försiktig i detta avseende och i stället gjort en uppladdning av likviditet, som tydligen är avsedd att användas i den konjunktur man nu förutser. Jag förstår herr Henningsson. Om man skall ställas till ansvar för den ryckighet som utmärker politiken kan det också sägas vara ansvarslöst att näringslivet inte utnyttjar möjligheterna i ett läge där dessutom de fysiska och ekonomiska förutsättningarna fått stimulanser. I vår motion tar vi upp två problem. Det ena är en samordning av den offentliga inköpsverksamheten, statens och kommunernas. Avsikten med en sådan samordning är att skapa en rationellare och effektivare organisation, men också att förbilliga och i viss utsträckning marknadsleda och naturligtvis även konjunkturstyra. Man kan bl.a. förbilliga genom att det vid de stora uppköpen lämnas helt andra kvantitetsrabatter än annars. Man kan med långa och varaktiga beställningar skapa både en trygghet i sysselsättningen och en trygghet för företaget i försäljningen och vidare genom en rationell serietillverkning komma fram till bättre priser. Man kan dessutom genom en rationellare organisation av transport och lagerhållning och genom ett samfällt inköpande åstadkomma en prispress. Men man kan också, som jag sade, vara marknadsledare. Vi upplever ju på en rad områden hur det är andra ting än efterfrågan som styr produktionen. Framför allt på de marknader där köparen i dag är i underläge skulle en sådan samordning kunna leda till en både snabbare och bättre produktionsutveckling och till ett utbud som motsvarade efterfrågan från den jättekonsument som samhället är. Vidare kan man den här vägen också styra konjunkturen. Det vore väl rimligt att de stora inköp som stat och kommuner gör avpassades efter konjunkturen — att de dämpades i en period av högkonjunktur och fick växa i en nedgångsperiod. Det är alltså den första delen av motionen. De problem som tas upp i den senare delen av motionen återfinns även i andra motioner, men jag vill här säga några ord också om dem.

En magister Brundin stod här för en stund sedan och ställde en rad frågor. Jag skall försöka besvara dem utan att ta alltför lång tid i anspråk. Jag vill börja med frågan om vilka varor det skall vara, hur de skall lagras och hur de skall föras ut på marknaden.

Jag tror att herr Löfgren har rätt i att det finns en sådan ambition, även en ambition att trygga anställningen för de anställda men framför allt att få behålla de nyckelmänniskor som krävs för produktionen i nästa fas. Det är inte märkvärdigare än så, herr Brundin.

Då sägs det att man har undersökt den möjligheten för 25 år sedan. Ja, låt så vara att man har gjort det för 25 år sedan; vi tycker att frågan är så intressant — inte minst mot bakgrunden av herr Löfgrens funderingar — att det vore värt att se på den igen. Det här avfärdar man med några rader i reservationen; om det beror på dogmatik eller fantasilöshet vet jag inte, men en av de två dumheterna är det fråga om. Låt mig sedan ta upp ett par andra saker. När jag har lyssnat på debatten i dag, har jag funderat över orsaken till detta plötsliga och enorma intresse för livsmedelspriserna. I den debatt som hölls för en månad sedan togs priserna upp, men det är den påtagliga aktiviteten framför allt från mittenpartiernas sida när det gällt att utnyttja massmediaopinionen som liksom har fokuserat den här diskussionen. Jag blev inte på det klara med vad vare sig herr Fälldin eller herr Helén avsåg med sina inlägg. Jag tror att vi alla funderar över vad det är man egentligen vill. Jag har försökt följa herr Heléns tankegångar, och jag kom så småningom fram till att vad han närmast avsåg var väl att slopa momsen på livsmedlen. Hur jag än försökte kunde jag inte komma fram till någon annan uppfattning. Och att slopa momsen på livsmedel har man avböjt för bara två månader sedan i en votering. Som redan tidigare framhållits är den en väldigt dålig metod att hjälpa dem som bäst behöver hjälpas. I en sidoreplik till den dam som stod i talarstolen före mig vill jag säga att kommunistpartiet borde fundera ett tag på det här: Om ni i dag hade att tillgå 3 eller 4 miljarder kronor, vore det då riktigt att använda dessa pengar för ett generellt livsmedelsstöd till alla människor? Vore det inte betydligt klokare att ge stödet genom skattesänkningar, genom förbättringar till barnfamiljer, till lågavlönade, till pensionärer? Skulle inte den effekt som ni påstår att ni vill uppnå bättre uppnås på det sättet än genom att beröva samhället dessa 3 eller 4 miljarder kronor och slå ut dem i ett stöd till alla samhällets medborgare? Ta en funderare på detta innan ni börjar programmera nästa fas i ert agerande! Vad som däremot är tråkigt är det dubbelspel som pågår från centerns och folkpartiets sida. I reservationen till finansutskottets betänkande finns, visserligen förfärligt inlindat, ett anammande av tankegångarna i moderata samlingspartiets motion, där man manar utskotten till försiktighet med tanke på den konjunkturfas vi troligtvis har om ett eller ett och ett halvt år. Man varnar för att den Strängska finansplanen är för optimistisk när det gäller utgiftssidan. På det sättet skaffar man sig ett alibi för att om ett och ett halvt år som vanligt gå fram och säga: Kommer ni ihåg vad vi sade, vi manade redan då till försiktighet. Samma dag som man diskuterar en reservation med detta innehåll talar man här helt frejdigt om att genomföra kraftiga subventioner av livsmedlen eller ta bort momsen på livsmedlen, utan att för ett ögonblick ange var dessa pengar skall hämtas. Det är ett dubbelspel som verkligen inte är särskilt snyggt. Det dubbelspelet kommer igen även på andra områden, och jag skall säga något om konsekvenserna som vi nu tar ut av vad vi tidigare varit överens om. Under valrörelserna 1968 och 1970 spelade jämlikhetstanken en stor roll i alla partiers propaganda — det skall i rimlighetens namn sägas att även där var moderaterna moderata. Men alla var överens om att det ganska snabbt behöver vidtas åtgärder för att åstadkomma ett större mått av ekonomisk jämlikhet. När jag lyssnade till herr Helén i dag, fann jag att man nog kan sammanfatta vad han sade på den här punkten ungefär så, att visst skall de lågavlönade ha det bättre, men det får inte ske på andras bekostnad. Är det någon som tror att vi någorlunda snabbt kan komma fram till en ekonomisk utjämning, om den tesen skall vara vägledande? Vi satt och förhandlade med de statsanställda mot bakgrunden av ett uttalande av riksdagens lönedelegation som såvitt jag vet var enigt, vari klart sades ut, att avtalsuppgörelsen för de statsanställda skulle ha en utpräglad låglöneprofil. Med den koppling vi har mellan statens löner och kommunernas löner fick kommunuppgörelsen samma utpräglade låglöneprofil. Det är ingen som helst tvekan om att detta utspel, som var förankrat i alla riksdagspartier, också kom att påverka den uppgörelse som så småningom kom till stånd på den privata marknaden. Det var lätt att ge rekommendationer om att de låglönade skulle i första hand tillgodoses med lönelyft. Men resultatet av det upplever vi nu. Vi upplever det i form av ofrånkomliga skatteökningar i kommunerna, framför allt landstingskommunerna, där löneposten är den totalt dominerande. Vi upplever det också i form av prisgenomslag på de områden där marginalerna i företagsamheten inte är tillräckliga att ge normala lönelyft och ännu mindre de höga lyften för de lågavlönade. Det gäller särskilt uppenbart på livsmedelsområdet — det gäller livsmedelsar betarna, de handelsanställda och de som här spelar en mycket stor roll: transportarbetarna. Alla de tre grupperna har fått lönelyft utöver de vanliga, och naturligtvis kommer också som ett brev på posten ett genomslag i form av ökade priser. Är nu denna prisökning produkten av en felaktig politik av regeringen? Eller är den en produkt av att vi har fått en lönerörelse med en profil sådan som riksdagens lönedelegation med alla partier involverade har gjort till sin och rekommenderat? Vilka bär ansvaret för de prisökningar som man nu har gnatat så högljutt om i dag? Jo, vi bär det gemensamma ansvaret. Det är ju en produkt av en viljeinriktad politik till de lågavlönades fromma. Det räcker ju inte så förfärligt långt med det här, därför att resultaten är dess värre inte så märkvärdiga, utan det behövs ytterligare ting. Jag skall inte gå in på hela den problematik som också har funnits med i bilden här i dag. Men det är underligt att man tycks skilja på bidrag och bidrag. Kritiken har i dag nästan uteslutande vänts mot de riktade och behovsprövade bidragen. Det är inte fult att ta emot barnbidrag, och det är inte fult att ta emot ett bidrag på 6 000 å 7 000 kronor, om man har ett barn i skolan. Det är också ett bidrag. Kritiken har i stället riktats mot de behovsprövade bidragen därför att dessa skapar marginaleffekter. Ja, men det ligger ju i sakens natur. Och jag är rädd för att den kritiken inte gäller marginaleffekterna, utan syftar till att få bort de riktade bidragen.

Herr Helén slutade ett inlägg med att säga att finansministerns ställningstagande i frågan om livsmedelspriserna satte i gång ett skeende som herr Sträng inte kunde överblicka. Jag vill ge en replik på detta och säga till herr Helén och även andra att vi har skapat förväntningar hos miljoner människor genom partiernas gemensamma agerande när det gäller låglönepolitik och ekonomisk utjämning.

Och det blir inte vart och ett av partierna som kommer att dömas utan det blir politikerna, som kommer att dömas. Det blir demokratin som kommer att dömas därför att den inte klarar av att leva upp till de löften som avgivits. Den replik jag ville rikta till herr Helén var att ett svek på den här punkten skapar ett skeende, vars slut man inte kan förutse.

Herr talman! Om jag hade 3 eller 4 miljarder kronor, herr Arne Pettersson i Malmö, skulle jag inte tveka att satsa dessa pengar just på att slopa momsen på mat med tanke på vad maten betyder för hälsotillståndet. Vi vet också hur stora våra sjukvårdskostnader är i dag, och de torde inte bli mindre om vi fortsätter så som vi nu gör. Man har i debatten talat om det plötsliga intresset för höjningen av livsmedelspriserna. För mig är inte det något plötsligt intresse. Det är mer än ett år sedan skolmåltidspersonalen i Stockholm gjorde en hemställan till regeringen att slopa moms på maten, eftersom man märkte att kommunerna inte höjde anslagen i samma takt som priserna höjdes på livsmedel. Det innebär att man får en sämre kvalitet på skolmåltiderna tillsammans med att familjerna tvingas sänka sin matstandard. I stället borde man göra tvärtom, dvs. satsa ännu mera på skolmåltiderna som skall vara ett komplement till hemmens mathållning. Man har sagt att det behövs en starkare tillväxt av produktionen, men det behövs också en annan styrning av produktionen. Jag tror att vi har dragit för höga växlar på det som många kallar välfärd och som man tycks tro består i att det finns många ”prylar” att köpa — prylar som säljs genom mördande reklam, som det står i en visa. Det finns många saker som vi inte ens vet hur vi skall använda. Det gäller tyvärr också på livsmedelsområdet, där man gör ansträngningar att förstöra våra råvaror. Vi behöver bara tänka på potatisen som man gör chips och pommes frites av till ett potatispris på 60 kronor per kilo. Nu kan man göra den invändningen att kunderna själva avgör om de skall köpa dessa varor. Men det är inte riktigt. Samma sak gäller matfettet, där KF har satsat flera miljoner kronor på att försöka få fram något sätt att binda vatten. Jag tycker att vi borde satsa pengarna på något annat, och jag tvekar inte att satsa miljarderna på att ta bort momsen på mat.

Herr talman! Herr Arne Pettersson i Malmö anklagar oss inom mittenpartierna för att vi inte riktigt ger uttryck för vad vi vill. Vi säger både det ena och det andra, påstår herr Pettersson. Jag skall passa på att referera litet grand av vad man säger från majoritetens sida. Jag finner det fullt förståeligt att ni denna gång är betydligt försiktigare med hänsyn till de misstag ni tidigare har gjort genom att ni har intagit litet för bestämda ståndpunkter, vilka senare visat sig vara alldeles felaktiga. På ett ställe i utskottsbetänkandet står det: ”Under dessa omständigheter är det knappast ägnat att förvåna att konjunkturperspektivet på längre sikt fortfarande betecknas som ovisst av många bedömare.” Det är ju en sådan där allmän fras som kan användas på både det ena och det andra sättet i fortsättningen. Vidare säger utskottet: ”Med hänsyn till den övervägande sannolikhet som finns för ett konjunkturuppsving under nästa budgetår anser utskottet den restriktivitet som präglat regeringens budgetarbete vara berättigad. Samtidigt vill utskottet understryka vikten av att upprätthålla en hög ekonomisk-politisk beredskap, motiverad av den trots allt betydande ovisshet som vidhäftar konjunkturbedömningen. — — Skulle konjunkturuppsvinget dröja kan ytterligare expansiva åtgärder bli nödvändiga. Skulle å andra sidan en internationell högkonjunktur av stor styrka och genomslagskraft växa fram, kan det bli nödvändigt att under nästa budgetår öka restriktiviteten i finanspolitiken.” Ni talar denna gång — med all säkerhet litet visare av erfarenheten — på ett något mera obestämt sätt. Då skall ni väl inte anklaga oss, om vi på motsvarande sätt har gjort liknande bedömningar. Herr Arne Pettersson har tagit upp yttranden av herr Helén. Jag finner att herr Helén inte är närvarande i kammaren, och jag vill bara kortfattat säga att herr Pettersson med all säkerhet — i varje fall att döma av det referat som han givit — missförstått en hel del. Jag vill rekommendera herr Pettersson att läsa vad herr Helén har sagt. Då blir nog intrycket väsentligt klarare.

Herr talman! Till herr Brundin vill jag bara säga att det finns ingen skillnad mellan det som herr Löfgren talar om när det gäller lagerhållning och det jag talar om. Men alla företag har inte den likviditet och den ekonomiska styrka att de kan lagra. För sådana mindre starka företag vore det en utomordentlig tillgång att ha centralinköp eller en uppköpspool av den här typen. Att utredningen gjordes för 25 år sedan tycker jag inte på något sätt är avgörande för hur man skall bedöma handläggandet av en sådan här sak 25 år senare, när allt är så annorlunda mot då. Jag tycker det är väl värt att pröva det här. Till fru Nordlander vill jag bara säga att jag för den framtida debatten ute med tacksamhet konstaterar att om fru Nordlander hade 3 å 4 miljarder kronor, skulle hon i första hand använda de pengarna till att slopa momsen på livsmedel. Jag skulle inte använda dem på det sättet. Jag skulle använda dem till att öka köpkraften hos dem som i dag har svårigheter att klara de höga priserna på livsmedlen. Jag skulle inte använda dem till att sänka livsmedelspriserna för dem som har god råd att betala de faktiska priserna. Herr Löfgren rekommenderade mig att i klarhetens intresse läsa vad herr Helén sagt. Det är möjligt att det klarnar då; det var helt obegripligt när han stod här framme och talade. Därför drog jag en slutsats av det hela. Jag talade inte alls, herr Löfgren, om konjunkturutsikterna annat än som en inledning. Det jag tog fram i fråga om dubbelspelet och det dubbla tänkandet var två konkreta frågor. Den ena avsåg ert uppträdande i debatten i dag, där ni visar både försiktighet och samtidigt beredvillighet att satsa miljarder, som ni inte vet var ni skall hämta, på att förbilliga matpriserna. Den andra avsåg er dubbelattityd när det gäller att åstadkomma en inkomstutjämning, där ni dels rekommenderar en avtalsrörelse med låglöneprofil, dels springer ifrån konsekvenserna och skyller på regeringen, när det blir de självfallet därav följande skattehöjningarna och prisökningarna.

Herr talman! Jag begriper inte varför man hela tiden skall utmåla all statlig verksamhet på det sätt som herr Brundin gjorde nyss när han talade om byråkrati och generaldirektörer. Vi har mycket duktiga generaldirektörer i vårt land. Vi har en välutvecklad och utomordentligt välskött verksapparat. Jag förstår inte varför man inte vid bedömningen av vilka varor som skall lagras och sedan utförsäljas inte skall kunna få till stånd ett samråd av samma typ som förekommer på nästan varje område i vårt samhälle. Det behöver inte vara en enligt moderatdoktrinen obegåvad generaldirektör som gör misstag, utan det kan ju vara en företagare av den typ som jag beskrev nyss, dvs. en sådan som inte ser konjunktursvängningar bakom knuten. Om de tillsammans med annat förnuftigt folk fick lägga upp verksamheten för en pool av ifrågavarande slag, tror jag att en sådan skulle kunna bli ett mycket verksamt bidrag till konjunkturpolitiken. Det fanns vidare invändningar att göra i detta sammanhang. All right, det finns sådana. Jag har emellertid läst några av herr Brundins motioner genom åren, och de allra flesta har slutat med ett förslag om att en utredning skall få se på frågan. Vi är inte duktigare, och vi har inte heller större ambitioner. Vi har inte fått vår idé från den Kockska utredningen. Hur underligt det än låter, har vi faktiskt själva kommit på detta förslag. Det är ett försök från vårt håll att väcka en tanke och att få fantasin i rörelse. Och den fanns i den ena halvan av utskottet. I den andra saknades den som vanligt.

Herr talman! Den senaste avtalsrörelsen medförde betydande löneökningar. Frågan är om vi generellt sett någonsin haft någon motsvarighet till dessa. Avsikten har ju varit att de största löneökningarna skulle gå till låginkomsttagarna, och detta var också helt riktigt. Men hur har det nu gått? Utropar de anställda och i synnerhet låginkomsttagarna nu: ”Strålande tider, härliga tider”? Ja, inte har jag hört det, och jag tror inte heller att någon annan har gjort det. Vad har nämligen dessa lönelyft nu fört med sig? Jo, de har fört med sig, som det har sagts här i dag, höjda marginalskatter, i vissa fall förlust av sociala bidrag och slutligen det som kanske känns mest, nämligen ökade kostnader och högre priser på allting, inte minst matvaror. De höjda lönerna och den kortare arbetstiden är ju inga skänker från ovan, utan dessa förbättringar slår obönhörligen igenom i prisökningar, vilket herr Arne Pettersson i Malmö också var inne på för en liten stund sedan. Den som har fått lönelyft kommer många gånger snart underfund med att det i realiteten inte blev mycket över. Det har också sagts här i dag att i vissa fall har det blivit motsatsen till löneförhöjning. I stället har det skett en påspädning av inflationen. Allt har blivit dyrare, såväl varor som tjänster. Vi har haft en saxning: löneökningar och prisökningar har avlöst varandra. Detta försvagar givetvis vår konkurrenskraft gentemot utlandet — i och för sig en mycket allvarlig sak — om man inte i andra länder i det fallet handlar precis som vi har gjort. Ett oroande stort antal företag i vårt land får heller inte debet och kredit att gå ihop. Än mindre ger företagen vinst. En del av statens egna företag är talande exempel på detta. Arbetstryggheten minskar naturligtvis i sådana företag. De höga arbetslöshetssiffrorna, konkursernas antal och företagsnedläggelserna talar sitt tydliga språk härvidlag: någonting är sjukt i vår ekonomi. Boven i det dramat är den fortgående inflationen, och det gäller att försöka bromsa den. Min uppfattning är att vi alla förlorar på inflationen. Skall då lönerna vara konstanta? Nej, det menar jag naturligtvis inte. I den mån vi har reella produktionsökningar skall de också komma dem till godo som har gjort arbetsinsatserna. Men om vi beviljar oss lönelyft som är större än produktionsökningen, späder vi samtidigt på inflationen. Det har talats om matpriser här i dag, och man demonstrerar i Stockholm och på andra håll i vårt land mot de höga livsmedelspriserna. Och vad beror de nu på? Det har delvis också redovisats här i dag. De beror i stor utsträckning på utlösningen av ett index i jordbruksavtalet. Detta beror i sin tur på portohöjning, höjning av teleavgifter, fördyrade transporter m.m. Vi inom jordbruket känner oss faktiskt inte träffade av demonstrationerna, och det har ju också sagts att de inte är riktade mot bönderna. De höga livsmedelspriserna liksom kostnadsutvecklingen i övrigt beror på att vi inte kunnat eller inte haft politiskt mod att tygla inflationen. Jag har hört flera personer säga att det inte är lönehöjningar man vill ha — jag såg det också i en tidning i dag — utan man vill ha ett fastare penningvärde så att människorna kan bedöma vad deras pengar är värda och därmed bedöma sin ekonomiska situation. Demonstrationerna borde sättas in, tycker jag, mot orsaken till de företeelser som många känner besvär av i vårt land i dag. Mot fortsatt inflation tycker jag att hela svenska folket borde ställa upp i samma demonstrationståg. Vi har alltså en instabilitet i vår ekonomi. Från centerpartiets och folkpartiets sida har vi framlagt en motion som behandlas i detta utskottsbetänkande. Det är motionen 1972:813 som avser åtgärder för att få en stabilare ekonomi. Man föreslår där tillsättande av ett ekonomisk-socialt råd och anordnandet av en stabiliseringspolitisk konferens. Förslag härom har även framförts tidigare, men våra förslag avvisas nu av den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet. Vi har i alla fall fört fram saken i vår reservation, och jag skall be, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag skall bara så kortfattat som möjligt besvära med några udda synpunkter.

Är det nu alldeles säkert, vad som säges här? Är det över huvud taget sant? Byggnadssektorn kan jag inte uttala mig om, men man kan fråga: Hur förhåller det sig på den offentliga sektorn?

Det var alltså ett område där man inte levde upp till den målsättning om vilken statsverkspropositionen talar. Går vi till annan offentlig verksamhet som har mycket personal av det slag som berörs av arbetstidsförkortningen kan man också konstatera, att man inte har kunnat, inte velat, kanske framför allt av ekonomiska skäl, kompensera arbetstidsförkortningen med ytterligare arbetskraft. Jag skall inte kritisera att man varit försiktig, att man i stället söker sig fram genom rationaliseringsåtgärder. Det framstår för oss alla som en klok och riktig politik. Jag skall däremot konstatera att det är något av en falsk förgyllning av den framtida arbetsmarknadssituationen, när man som nu skett åberopar sig på arbetstidsförkortningen för att ge en ljusare bild av läget. I anslutning till detta skulle jag ur den reservation som hör till detta betänkande vilja plocka fram en enda mening. Det konstateras i reservationen, när man först redogjort för det aktuella arbetsmarknadsläget, att även antalet yngre arbetslösa är påfallande stort. Om man håller sig till ålderskategorierna 16—24 år kan man noga räknat säga att det i dag finns cirka 22 000 ungdomar som är arbetslösa. Dessutom finns det ytterligare en viss icke registrerad del av ungdomarna som inte är arbetslösa i vanlig bemärkelse men som — såsom jag tidigare många gånger sagt — håller sig kvar vid de högre utbildningsanstalterna och över huvud taget inte kommer med i statistiken. Låt oss inte överdriva siffrorna utan stanna vid att kanske 25 000 i dag skulle vara arbetssökande, om det hade funnits möjligheter att få jobb. Om exakt två månader träder 50 000 värnpliktiga ut på arbetsmarknaden. Man har anledning att räkna med att på de allra flesta förbanden omkring hälften inte vet vad man skall sysselsätta sig med efter utryckningen. Jag vill inte påstå att alla dessa kommer att vara arbetslösa — många kommer t.ex. att ägna sig åt studier. Men ett ganska stort antal kommer att läggas till de ungefär 25 000 ungdomsarbetslösa som vi nu har. Situationen blir då mycket besvärande. Jag har en känsla av att man skulle kunna göra litet mer för denna grupp under de två månader som är kvar tills de rycker ut, så att de slipper osäkerheten för en eventuell arbetslöshet. Jag har haft tillfälle att på nära håll iaktta hur man på ett regemente, A 3 i Kristianstad, kunnat bringa ned de ”osäkra” till ungefär 20 procent tack vare att regementsledningen verkligen varit inställd på personalvård. Jag tycker att de ansvariga myndigheterna borde kunna se till att det händer någonting även för de andra under dessa återstående båda månader. Att minska osäkerhetskänslan hos de värnpliktiga skulle ha stor betydelse för den framtidstro om vilken många har talat här tidigare i dag. I sitt anförande talade fru Nordlander om höginkomsttagarna, som har färskrökt lax och kaviar som husmanskost, och hon målade upp en bild av hur höginkomsttagarna lever. Kommunisterna upphör aldrig att förvåna mig med sin argumentationsteknik. Jag kan inte tänka mig att varken fru Nordlander själv eller någon annan människa tror att något sådant förekommer. Jag känner mig visserligen inte utpekad, och jag kan inte tänka mig att någon annan heller känner sig utpekad genom sådana osanna argument. Men de bidrar till att skapa helt onödiga missförstånd i samhället och en ovilja människor emellan som jag tycker att man skulle kunna undvika i seriösa debatter. Visst har jag läst om att det finns något som kallas gåsleveroch kaviarproletariat. Jag har dock aldrig träffat någon som hör hemma där — det kanske beror på att de människorna lär stå närmare fru Nordlanders politiska uppfattning än min.